Herr talman! Genomförandet av en obligatorisk tilläggspensionering, lagfäst och värdebeständig, avsedd att skapa likställighet mellan den stora massan av löntagare och tjänstemannagrupper, vilka senare redan för eget vidkommande hade uppnått en sådan trygghetsreform, kom inte att motsvara de ställda förväntningarna när konfrontationen skedde med arbetsmarknaden inom det kapitalistiska systemet. Den reform man från början hade föreställt sig visade sig ganska snart inte passa in i detta systems onormala arbetsmarknad. I dag går diskussionens vågor höga om huruvida pensionerna i framtiden skall vara standardeller värdesäkrade. Men denna debatt tar i likhet med ATP-debatten i slutet av 1950-talet bara upp des.k. A-lagens problem. Dessa gällde hur bra pensionen skulle bli. De jämförelser som gjordes gällde framför allt tjänstemännens pensionstrygghet. Detta var under den tidsperiod då det svenska kapitalistiska systemet hade en stark ekonomisk tillväxt. Det hette då från både socialdemokratiskt och borgerligt håll att vår blandekonomi är en garanti mot social utslagning. Blandekonomin, som inte är något annat än en kapitalistisk marknadshushållning, skulle inte utsättas för några större påfrestningar. En jämn och hög tillväxttakt skulle fortsätta. Det var bara vi kommunister som varnade för marknadsekonomin och den s.k. blandekonomins brister när det gäller att skapa jobb och trygghet åt människorna. Den kapitalistiska marknadshushållningen har inte människans bästa utan ett fåtal profitörers makt och kapitalbegär som ledstjärna. Det är då givet att kriser uppstår och att de blir djupare för varje gång. I dessa kriser slås mängder av människor ut ur produktionen. Arbetslösheten är i dag rekordstor. Det meddelades härom dagen att 96000 är direkt berörda av arbetslöshet, omkring 160 000 är i AMS-arbete eller AMS-utbildning och en kvarts miljon är utslagna — sjukskrivna eller förtidspensionerade. Dessa människor har problem inte bara i sin nuvarande situation med arbetslöshet; när de skall ha pension placeras de enligt gällande regler på undantag. Också som pensionärer skall de tillhöra samhällets B eller C lag. Frågan om vilka som kan komma i fråga för tilläggspoäng till ATP gäller inte bara låginkomsttagarna eller de människor som under långa tider varit arbetslösa. Den gäller också mer eller mindre arbetshandikappade, som har slitit ut sig i pressande arbete och av arbetsköparna inte längre betraktas som lönsamma. Den gäller dem som inte har fått någon utbildning. Här tar arbetsvården vid och erbjuder s.k. skyddat arbete. Det förvärv av pensionspoäng som det kan bli tal om ställer dessa människor i en avgjort sämre situation än de bättre lottade kollegerna på arbetsmarknaden. Samma omdöme gäller också det stora antalet deltidsarbetande. Det handlar här till mycket stor del om kvinnor. Av över 1 miljon deltidsarbetande är nära 900 000 kvinnor. Av de drygt 300 000 kvinnor som under de senaste tio åren har sökt sig ut i arbetslivet arbetar mer än 80 96 på deltid. Möjligheten för arbetsköparna att slippa undan sociala avgifter genom arrangemanget med deltid spelar naturligtvis härvidlag en viss roll. Att förhållandet har betydelse i motsatt riktning för de deltidsarbetande är också uppenbart. För dem har det betydelse för ATP-pensionen under hela den pensionsberättigade livstiden. Inte nog med att samtliga dessa kategorier människor i vårt land nödgas dra sig fram under ytterst knappa omständigheter under hela sitt yrkesverksamma liv — de får också som pensionärer leva på samhällets skuggsida, placerade i en avgjort sämre belägenhet än andra pensionärer med en gynnsammare bakgrund. De hamnar ofta i denna belägenhet utan egen förskyllan — de har bara blivit offer för ett brutalt kapitalistiskt samhällssystem. Det finns alltså klara motiv för att godkänna de krav som vpk ställer i sina yrkanden, och de måste kunna klaras med s.k. tilläggspoäng. Ett sådant system skulle kunna tjäna som vidgning av det nu restriktiva antagandepoängsystemet. Tilläggspoängen skulle då kunna garantera ett visst avvägt minimum i pension. Slutligen vill jag, herr talman, helt kort kommentera utskottets skrivning. Utskottet anser att vi skall avvakta regeringens proposition, som sägs skola komma senare i år. Men varför då inte vara konsekvent och också vänta med behandlingen av den här motionen till dess propositionen behandlas av riksdagen? Det talas om en hög arbetsbelastning i riksdagen med en utökning av antalet plenidagar och kvällsplena två gånger i veckan. Den kan naturligtvis inte bli bättre om man skall behandla samma ärende flera gånger nära inpå varandra i tiden. Jag vill, herr talman, yrka bifall till motionen 702.

Herr talman! Jag och några andra motionärer vill med våra motioner påskynda utvecklingen mot lika efterlevandeskydd för män och kvinnor inom den allmänna försäkringen. Motionerna har tyvärr endast resulterat i att utskottet uttalar en förhoppning om att pensionskommittén skall utreda saken. Kommittén fick detta uppdrag för fyra år sedan, men det har hittills inte lett till någon påtaglig aktivitet. Man frågar sig vad sådant kan bero på i en tid då det på så många andra områden anses angeläget att eftersträva jämlikhet mellan könen. Ibland kan visserligen denna strävan förefalla överdrivet ambitiös och få karaktären av självändamål. Men det kan man verkligen inte säga om förslaget att införa lika regler för efterlevandepensionering för män och kvinnor. I dag råder jämställdhet bara när det gäller inbetalningen av avgiften men sannerligen inte när det gäller efterlevandeskyddet. Nog måste väl alla medge att lika arbetsinsatser mot lika avgifter också skall belönas lika för män och kvinnor. Som det nu är kan man cyniskt säga att en kvinna inte är lika mycket värd som en man, eftersom hon i motsats till mannen inte kan genom sina arbetsinkomster och i förhållande därtill inbetalade skatter och avgifter tillförsäkra sin livsledsagare samma trygghet som han kan, när döden skiljer dem åt. Ändå har det på kvinnans arbetsinkomster debiterats samma skatter och avgifter som på mannens. Det finns visserligen vissa grupper som har löst den här frågan, bl.a. statstjänstemännen och vi riksdagsmän, men för de flesta grupper kvarstår denna orättvisa. Redan när pensionskommittén för fyra år sedan fick uppdraget att utreda frågan, vilket den alltså hittills inte gjort, stod det givetvis klart att den ökade förvärvsfrekvensen bland kvinnor inte var någon tillfällighet. Tvärtom går utvecklingen, såsom jag redovisat i min motion, vidare mot lika hög andel förvärvsarbetande kvinnor som män. Mot den här bakgrunden är det anmärkningsvärt att inget konkret hittills har gjorts för att uppnå lika regler för efterlevandepension för män och kvinnor. För undvikande av missförstånd vill jag här, liksom i min motion, framhålla att jag är medveten om att man inte förbehållslöst kan låta den nuvarande efterlevnadspensionen stå som modell för en utvidgning. Utskottet förefaller, som jag ser det, att vara alltför passivt och ljumt i sitt nit att påskynda utvecklingen. Det skulle vara intressant att höra hur länge till utskottets respresentanter anser att riksdagen kan vänta på ett förslag i denna fråga. Herr talman! Erfarenheten säger mig att det är meningslöst att ställa yrkande i detta läge, och jag vill inte heller ta tiden i anspråk med utsiktslösa demonstrationer. Jag får därför nöja mig med att, utöver vad jag har sagt, sammanfattningsvis poängtera att jag tycker utskottet mera kraftfullt borde ha understrukit hur angeläget det måste anses vara att snabbt bringa den orättvisa ur världen, som det innebär att kvinnor och män bedöms olika när det gäller efterlevandepensionen inom den allmänna försäkringen. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! För ca ett år sedan lovade jag från denna talarstol å mina och mina medmotionärers vägnar att noga följa utvecklingen beträffande frågan om könsneutral efterlevandepension, samt att återkomma om det behövdes. Under den allmänna motionstiden bedömde vi att det behövdes och väckte därför motionen 1077. Den här gången har jag en bättre förståelse för utskottets förslag om avslag, eftersom man nu vet att pensionskommittén börjat med frågan. Det anmärkningsvärda är dock den tid som handläggningen tagit. Riksdagen begärde 1967 på förslag av andra lagutskottet att frågan om jämställdhet mellan män och kvinnor i socialförsäkringssystemet skulle bli föremål för särskild utredning. 1971 lämnade man sina förslag, men beträffande efterlevandepensionen ansåg man att ytterligare överväganden var nödvändiga. 1974 begärde riksdagen ny utredning efter flera motioner i ämnet. Och nu har vi alltså 1978. Förslag kommer troligen inte förrän 1979. Dessa skall sedan remissbehandlas, regeringen skall bestämma sig och skaffa fram ekonomiska resurser, och därefter får riksdagen frågan tillbaka. Förändringar kan alltså inte träda i kraft förrän långt in på 1980-talet. Måste angelägna reformer ta så lång tid? Alla är ju överens om att nuvarande förhållanden är otillfredsställande och att de innebär klar diskriminering. Attitydförändringar när det gäller jämställdhet kan ta årtionden. Det kan jag förstå. Men varför vänta med lagändringar som ger reell jämställdhet åtminstone på ett område? Givetvis skall ärenden förberedas och givetvis skall de remissbehandlas, men bara för att en fråga är besvärlig och kostar pengar får den inte förhalas i det oändliga. Jag är medveten om att pensionskommittén haft många viktiga och svåra frågor att arbeta med de senaste åren. Är det försvarbart av riksdag och regering att lasta så mycket på en enda utredning att ärendena blir så kraftigt fördröjda? Vårt utredningsväsende måste kanske förändras, men det kan vi inte ta ställning till i dag. Därför har jag just nu inget särskilt yrkande.

Herr talman! Jag kan förstå både Karl Leuchovius och Lena Öhrsviks otålighet över att deras motioner inte har blivit behandlade tidigare i pensionskommittén. Nu är det så, som bägge talarna har sagt, att 1974 beställde vi från socialförsäkringsutskottet att pensionskommittén skulle titta just på dessa frågor. Det är klart att man kan vara otålig, men man får också ta med i beräkningen vilka arbetsuppgifter pensionskommittén har haft under dessa år — arbetsuppgifter inom socialförsäkringen som vi bedömer ha varit av högre prioriteringsgrad än just denna fråga som tas upp i dessa bägge motioner. Jag kan bara erinra om delpensionsförsäkringen, sänkningen av pensionsåldern från 67 till 65 år och andra reformer som har genomförts i det allmänna försäkringssystemet. Vi tror att de har varit angelägnare än just denna del. Men nu kommer pensionskommittén att börja arbeta med denna del av frågan. Tommy Franzén tog upp en diskussion och kritiserade skarpt ATP för dess utformning, och det var litet överraskande. Jag känner inte igen det talet, eftersom vi inom arbetarrörelsen och fackföreningsrörelsen har bedömt att ATP-systemet är ett utomordentligt pensionssystem för löntagarna. Det är klart att det finns en del saker i det systemet som behöver rättas till och som får ses över så småningom så långt man kan göra det och när tiden räcker därtill. Vi får naturligtvis också avvakta att de ekonomiska resurserna kan skaffas fram. Men, Tommy Franzén, de som inte kan få ATP är ju ändå inte lottlösa genom detta system. Jag vill erinra om pensionstilläggen, som 1981 kommer att uppgå till 45 26 för de pensionärer som inte har någon ATP eller som har låg ATP. För dem som har sjukpension kommer pensionstillägg att utgå med upp till 90 26 av basbeloppet. Därmed är inte sagt att systemet är färdigutbyggt, utan det kan byggas ut vidare efter hand som man får möjligheter till det. I motionen har också tagits upp frågan om de hemarbetande och deras situation genom att de inte har möjlighet att tillgodoräkna sig pensionspoäng. Det är riktigt att de hemarbetandes situation är besvärlig, och jag tror att problemet kan bli svårt att lösa. Frågan har beaktats i pensionskommitténs nu avlämnade betänkande, på vilket det skall skrivas en proposition. Vi vet inte om man från departementets sida kommer att föreslå någonting i det här avseendet. Jag vill emellertid erinra om att situationen ändå inte är så besvärlig som Tommy Franzén vill göra gällande. Jag tror inte att man här kan tala om några större skriande orättvisor, eftersom man ändå har möjlighet att under 48 år av sin levnad tjäna in ATP-poäng. Det kan man som bekant göra från 16 upp till 64 års ålder.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

Herr talman! Jag vet inte huruvida utskottets talesman tycker att ATP systemet är urholkat. Men det är det, i varje fall om man får tro på vad som sägs av Pensionärernas riksorganisation och dess ordförande Arne Geijer — han tillhör också arbetarrörelsen, som kanske är bekant. På grund av den urholkning som har skett i ATP-systemet i stort har man från det hållet krävt en täckning för 65 26 av en genomsnittlig industriarbetarlön i pension. Vi kanske inte skall ta upp något tekniskt resonemang här och börja räkna hit och dit, men det är ändå klart att den ATP som i dag utgår tillsammans med folkpension osv. ligger avsevärt lägre än dessa 65 96. När vi för ett år sedan hade ungefär samma debatt här i kammaren var Arne Magnusson i Nennesholm svarande. Jag citerar ur protokollet vad han sade om den då aktuella motionen 97: ” När det gäller motionen nr 97 vill jag bara säga att en stor del av vad som yrkas i den redan innefattas i pensionskommitténs utredningsarbete och att vi har anledning förvänta att något kommer att göras där för de grupper som motionen behandlar.” Förra årets motion behandlade exakt samma grupper som vi nu talar om.

Skall vi tillämpa en sådan form av utslagning på våra pensionärer utöver den utslagning de drabbas av under sin arbetsföra ålder? Man kan i anslutning till detta tal om svårigheter titta på vad utskottet säger i år, ett år senare, när man motiverar varför motionen avslås. I år heter det: ”Då ett slutligt ställningstagande till de i motionen aktualiserade frågorna enligt utskottets mening bör anstå i avvaktan på den proposition i ämnet som enligt uppgift kommer att föreläggas riksdagen senare i vår avstyrker utskottet bifall till motionen.” Jag har litet svårt att få ihop sammanhanget i det som utskottet har givit sig in på. Det stämmer inte. Utskottet hoppar från det ena till det andra fram och tillbaka i skrivningen. Den skarpa kritiken är riktad framför allt mot pensionen till människor med låga inkomster och med deltid. Det spelar liksom ingen roll, om en människa inte har möjlighet att få annat än ett deltidsjobb och därigenom en halv lön eller knappt det under hela sin livstid, hur många år hon än jobbar och hur många pensionspoäng hon än kan få ihop. Det är fråga om beräkningar som man väl ändå måste ta hänsyn till, när en människa inte har möjlighet till annat än ett deltidsjobb. Vi vet ju att många — kanske det stora flertalet — av de 900 000 kvinnorna egentligen skulle vilja ha ett heltidsjobb för att därigenom få en avsevärt bättre pension.
Herr talman! Herr Franzén tog upp pensionsnivån. Men varken i utskottets betänkande — av naturliga skäl — eller i motionen berörs om den skall vara 60 eller 65 96. I motionen talas det om dem som är deltidsarbetande. Det är riktigt som herr Franzén säger, att det finns ungefär 900 000 deltidsarbetande här i landet. Men jag kan inte dela den uppfattning som kommer till uttryck i vpkmotionen, vari sägs att de flesta av dessa blivit tvingade till deltidsarbete. Så är inte fallet. Om herr Franzén tar del av sysselsättningsutredningens betänkande, skall han finna att de flesta av dessa människor själva begärt deltidsarbete. Men därmed löser man självfallet inte deras problem. Vi har inte lämnat de svaga i detta avseende på bar backe, som herr Franzén påstår. Jag erinrar om de pensionstillskott som vi beslutat om i enighet. Därtill kommer KBT. Det blir en ganska kraftig utjämning, vilket i många fall irriterar dem som har en låg ATP, som ligger nära pensionstillskotten. Jag tror inte att det föreligger några större orättvisor i detta sammanhang.

Herr talman! För andra året i följd har jag motionerat om åtgärder för att ge förbättrade sjukvårdsförmåner till den lilla grupp av svenska pensionärer som bor utomlands och där kan drabbas av akut sjukdom. För andra året i följd yrkar utskottet avslag på motionen. De motiv utskottet förra året hänvisade till var: 1. Trygghetsfrågorna bör lösas genom konventioner mellan berörda länder. 2. Ersättning från svensk försäkringskassa skulle kunna leda till missbruk. 3. Den socialpolitiska samordningskommittén förutsätts pröva frågan. Det enda motiv som redovisas i år är det första av de tre från i fjol, nämligen att frågan bör lösas genom konventioner. Utskottet säger att man vid överläggningar om konventionerna strävar efter att få från svensk sida godtagbara lösningar på sjukvårdsfrågorna. Men eftersom utländska försäkringssystem inte alltid kan mäta sig med vårt väl utbyggda socialförsäkringssystem är det mycket svårt att få till stånd godtagbara lösningar. Det betyder alltså att en svensk medborgare, som under hela sitt verksamma liv arbetat i Sverige och via sina skatter lagt grunden för att vara garanterad sjukvård på ålderdomen, vid utflyttning från Sverige mister dessa förmåner och blir hänvisad till det försäkringssystem som råder i det nya värdlandet. I de fall där det finns markanta skillnader i sjukvårdskostnaderna för den enskilde borde enligt min mening svensk försäkringskassa kunna träda emellan. Jag är angelägen om att påpeka att den grupp jag vill ge förbättrade förmåner inte är stor. Det är en grupp pensionärer — ålderseller sjukpensionärer — som av hälsoskäl bosätter sig i ett bättre klimat. Stödet skall vidare bara utgå vid akut sjukdom. Jag menar att risken för sådant missbruk som utskottet befarat är liten. Herr talman! Jag tror att det är väsentligt att den socialpolitiska samordningskommittén prövar möjligheterna att förstärka skyddet för den grupp jag här talar om, och jag förutsätter att så sker, trots att utskottet i år inte har hänvisat till kommitténs arbete.

Herr talman! Eftersom Olle Aulin inte yrkade bifall till sin motion, skulle jag inte ens behöva yrka bifall till utskottets hemställan. Låt mig ändå säga några få ord i detta ärende. Vi har i utskottet menat att dessa frågor måste lösas genom konventioner med andra länder. Vi har i Sverige löst frågan på det sättet i förhållande till ett tiotal olika länder, och konventioner med fem eller sex andra håller på att arbetas fram, bl.a. med det land som i motionen nämndes som exempel. Dessutom håller man nu på att revidera bestämmelserna på en del punkter i gamla konventioner, så att dessa skall få större omfattning än hittills. Utskottet menar att ersättningsfrågan med dessa åtgärder är ordnad för de medborgare som råkar ut för sjukdomsfall i utlandet.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
Herr talman! Som jag har framhållit nyss tror jag inte att konventioner ger en tillräcklig lösning på dessa problem. Olika länder kommer alltid att ha olika socialförsäkringssystem, och vi kommer därför inte att på den vägen kunna ge svenska medborgare, som vistas utomlands, samma skydd där som i hemlandet. Jag hoppas därför verkligen att utredningen skall ingående studera dessa problem och undersöka vilken hjälp som kan ges åt denna
I fråga om detta betänkande hålles gemensam överläggning för samtliga punkter. Under den gemensamma överläggningen får yrkanden framställas beträffande samtliga punkter i betänkandet. I det följande redovisas endast de punkter, vid vilka under överläggningen framställts särskilda yrkanden. 2. bemyndiga regeringen att vidta de åtgärder som behövdes för att möjliggöra en fortsatt avveckling av Ingemundskolan,
Herr talman! De frågor jag ämnar beröra i anslutning till detta utskottsbetänkande rör gymnasieskolans kapacitet samt dimensioneringen av och elevintresset för några av gymnasieskolans utbildningar. Ett av de största problemen med den gymnasiala utbildningen är att så många ungdomar finns utanför den. Många ungdomar är skoltrötta och tar därför inte chansen till att skaffa sig den utbildning utöver grundskolan som skulle vara behövlig. De som är i störst behov av den hjälp som en rejäl utbildning kan ge får inte den hjälpen. Alla undersökningar visar att ungdomarna har mycket större möjligheter att få fast förankring på arbetsmarknaden med en gymnasial utbildning än utan en sådan. Behovet av utbildning finns det anledning att slå fast, särskilt i tider av arbetslöshet. Men problemen för ungdomar på arbetsmarknaden är inte bara beroende av konjunktursvackan. Eftersom svårigheterna för ungdomar att få jobb i stor utsträckning sammanhänger med en förändrad struktur i näringslivet kommer en hel del av problemen att bestå även när konjunkturen vänder uppåt. I den motion som den socialdemokratiska gruppen i utbildningsutskottet har väckt till årets riksdag behandlas därför förändringar inom skolan som borde leda till att allt fler ungdomar tar till vara utbildningsutbudet inom gymnasieskolan. Det gäller t.ex. att underlätta övergången från gymnasieskolan till arbetsmarknaden. Vi menar att intagningsförfarandet bör förändras så att eleverna får söka till gymnasieskolan under det nionde årets hösttermin och få besked redan på vårterminen. Då kan vårterminen användas för en aktiv och mera konkret studieoch yrkesorientering för de elever som inte har fått sina val tillgodosedda eller som fortfarande är osäkra inför sitt studieoch yrkesval. Ett sådant intagningssystem, som på försök tillämpas i ett mycket stort antal kommuner, innebär också att de lokala skolmyndigheterna får mer tid att anpassa gymnasieskolorganisationen till elevernas önskemål. Vi socialdemokrater anser att tiden nu är inne att detta intagningssystem införs i hela landet. Herr talman! Jag yrkar med det anförda bifall till reservationen 3. Åtskilliga ungdomar finner inte det reguljära utbildningsutbudet attraktivt. Under den socialdemokratiska regeringens tid tillsattes därför en arbetsgrupp, som arbetade fram ett förslag till korta yrkesinriktade och påbyggbara kurser med omfattande inslag av praktik och arbetslivserfarenhet. Flera tusen ungdomar har nu kommit i åtnjutande av dessa kurser. Kursuppläggningen är flexibel. Utbildningen skall utgå från elevernas intresse och behov liksom från de lokala möjligheterna att anordna kurserna. Erfarenheterna av kurserna tycks vara övervägande positiva. I några fall har kritik riktats mot dem för att de har blivit alltför företagsanpassade. Det kan därför finnas anledning att låta de fackliga organisationerna komma in i planeringen lokalt och regionalt i större utsträckning än vad som varit fallet under den första tiden. Det gäller också att göra klart att dessa kurser, som i allmänhet är på tio veckor, inte kan ge någon egentlig yrkesutbildning. Det rör sig snarare om att ge en viss utbildning eller att genom inslag av arbetslivserfarenhet göra så att den unge får ett fotfäste på arbetsmarknaden. Utskottsmajoriteten har avstyrkt vårt motionsyrkande om att 2000 årselevplatser skall avsättas för den här typen av kortkursverksamhet med att säga att regeringen av arbetslöshetsbekämpande skäl har beslutat om ett större antal kortkurser än det som vi yrkar på i motionen. Men som framgår av vår motion är inte bestämmandet av antalet platser det viktigaste. Vi är fullt på det klara med att antalet utbildningsplatser i dessa kurser måste få öka då ungdomsarbetslösheten stiger. Genom denna argumentering missar utskottsmajoriteten helt poängen i den socialdemokratiska motionen. Det viktigaste för oss är att ett visst antal platser, i detta fall 2 000 årselevplatser, för korta yrkesinriktade kurser avsätts som en bas och en permanent del av utbildningsutbudet. Därigenom kan lokala och kommunala organ planera de här kurserna mera långsiktigt. Eftersom så många parter är inblandade i planeringen av denna typ av utbildning med nära arbetslivsanknytning är det besvärande att kurserna nu måste anordnas med så kort varsel. Det finns risk för onödiga improvisationer, som går ut över utbildningens kvalitet. Och det tycks bli så att påbyggbarheten av den korta kursen helt kommer i bakgrunden. Om detta kursutbud införs permanent i utbildningsutbudet, ger det möjlighet till längre planeringstider, så att större uppmärksamhet kan ägnas åt möjligheten att bygga samman kurserna till en mer fullständig yrkesutbildning och att ge största möjliga kvalitet åt de korta kurserna. Det förvånar mig att utskottsmajoriteten inte inser detta, och jag undrar vilka argument som kan användas häremot. Till skillnad mot utskottets majoritet ser vi alltså inte dessa kurser enbart som ett tillfälligt arbetslöshetsbekämpande medel. Vi ser dem som ett utbildningsutbud som kan övervinna många ungdomars skoltrötthet och ge dem möjlighet att pröva en utbildning med viss yrkesinriktning i okonventionella former med praktik och teori varvat. Ett sådant kursutbud kommer förmodligen att behövas, även om ungdomsarbetslösheten minskar. Jag vill alltså yrka bifall till reservationen 2. De problem som vi i dag upplever med att skapa tillräckligt många utbildningsplatser och sysselsättningstillfällen för ungdomen kommer att bli större i och med att årskullarna nu några år framöver ökar så kraftigt. Det rör sig om en 20-procentig ökning under en femårsperiod. För att bemästra dessa problem är det därför viktigt med extraordinära insatser. Det gäller också lokaler och utrustning. Vi har i utskottet tyvärr inte kunnat ena oss om en gemensam syn beträffande gymnasieskolans framtida kapacitet. På socialdemokratiskt håll anser vi att det är viktigt att riksdagen nu uttalar sig för att planeringen av gymnasieskolan bör inriktas på anordnandet av utbildningsplatser, motsvarande 97 26 av en ungdomskull 16-åringar och att det i första hand bör vara inom gymnasieskolan som det ökade behovet av gymnasial utbildning skall tillgodoses. Vi vill inte heller sticka under stol med att det här kommer att ställas krav på ytterligare resurser i fråga om skolbyggnader och utrustning, något som den borgerliga regeringen inte uppmärksammat i tillräcklig utsträckning. Vi kan vara med om att öka gymnasieskolans inbyggda utbildning men under mycket bestämda förutsättningar, nämligen att de lokala skolmyndigheterna och arbetsmarknadens parter får tillfredsställande insyn i den utbildningsformen och att samma mål skall gälla för den inbyggda utbildningen som för annan motsvarande utbildning inom gymnasieskolan. Den föreslagna ökningen av lärlingsutbildningen avstyrker vi. Med det sagda vill jag yrka bifall till reservationerna 1 och 5. Som ett led i att öka flexibiliteten av det gymnasiala utbudet och att mera effektivt kunna utnyttja de samlade gymnasiala utbildningsresurserna har vi i ett motionsyrkande föreslagit att gymnasieskolans organisation i största möjliga utsträckning skall avgöras av länsskolnämnderna inom de ramar som fastställts av riksdag och regering. Utskottet uttalar sig nu enhälligt för en ”sådan försöksverksamhet som motionärerna föreslagit”. Vi har alltså i realiteten fått bifall till detta motionsyrkande, även om den borgerliga majoriteten av prestigeskäl inte formellt vill bifalla socialdemokratiska yrkanden, hur sakligt berättigade de än är. Vi hoppas dock att resultatet skall bli detsamma. Att länsskolnämnderna ges ett större inflytande över gymnasieskolans organisation innebär att utbildningsutbudet kan göras mer flexibelt. Detta är enligt vår mening nödvändigt som ett instrument för att möta de stora ungdomskullarna. Dimensioneringen av olika utbildningar, och inte minst elevernas intresse av olika utbildningar, innebär en hel del problem. Jag vill i detta sammanhang först uttala min glädje över att ett enhälligt utskott i enlighet med Georg Anderssons motion uttalat sig positivt om behovet av en ökning av musikutbildningen i gymnasieskolan. Inom detta utbildningsområde, men framför allt när det gäller vårdlinjen, är intresset hos eleverna mycket större än antalet platser. En besvärlig urvalssituation uppstår. Då vi än så länge bara har det trubbiga urvalsinstrumentet betyg att tillgå, blir resultatet att många elever med låga betyg som skulle vara lämpliga för denna praktiska utbildning utestängs ifrån den. På andra linjer återigen är det för få sökande i förhållande till det antal utbildningsplatser som riksdag och regering fattat beslut om. Socialdemokraterna har i en omfattande partimotion om forskning och utveckling uppmärksammat obalansen vad gäller de naturvetenskapliga och tekniska utbildningarna. Jag utgår från att hela utskottet delar den oro som kommer fram i olika rapporter och i vår partimotion angående riktlinjer för dessa utbildningar. Ändå har det inte varit möjligt att få ett enigt utskottsuttalande om behovet av ökad uppmärksamhet vad gäller rekryteringen till särskilt den naturvetenskapliiga linjen. Jag yrkar alltså bifall till reservationen 4. Flera utbildningar inom gymnasieskolan dras med svårigheter med rekryteringen. Vi har inom mitt län, Västmanlands län, särskilt uppmärksammat den verkstadstekniska linjens stora svårigheter att finna tillräckligt många sökande. Detta måste skolmyndigheterna på alla nivåer — centralt, regionalt och lokalt — analysera och försöka komma till rätta med. Yrkesutbildad arbetskraft i verkstadsindustrin kommer att behövas även i framtiden. Detta ingår också i uppmärksamheten kring de tekniska utbildningarna. I vår strävan att ge en så stor andel av ungdomen som möjligt gymnasial utbildning bör frågorna om dimensionering av olika utbildningar, rekrytering och sökandeintresse noga följas. Situationen med kraftigt växande ungdomskullar får inte innebära att man eftersätter målet att praktiskt taget alla ungdomar skall ha möjlighet till utbildning utöver grundskolan.

Herr talman! Frågan om reservvikarier inom skolan har ett flertal gånger varit uppe till behandling i riksdagen. Bl. a. har vpk-motioner bidragit till att reservvikarier nu åtminstone i teorin får finnas inom grundskolan. Men kravet att även införa ett reservvikariesystem för gymnasieskolan står kvar. Lika väl som eleverna i grundskolan behöver en fast lärarkår, så behöver eleverna i gymnasieskolan detta. Att ha fasta och redan etablerade relationer mellan elever och skolpersonal måste inverka positivt på hela skolarbetet. Inom lärarkåren uppgår den löpande tjänstledigheten enligt beräkningar till ungefär 12 96 av den totala arbetstiden. Man kan förmoda att behovet av just korttidsledighet kommer att öka av olika orsaker, t.ex. genom ledighet för facklig förtroendeman. Eftersom medel ändå måste utgå för ersättning till vikarier är det svårt att förstå varför inte medel kan utgå för ett fast reservvikariesystem som är fullt utbyggt och där hela behovet av korttidsvikarier tillgodoses både inom grundskolan och inom gymnasieskolan. De pedagogiska fördelarna för både elever och lärare är ju uppenbara. För lärarna betyder ett fast system dels att större trygghet garanteras i anställningen, dels att övertaliga behöriga lärare på en ort kan användas rationellare än när de blir tvingade att under ett läroår flytta mellan orter där kortare vikariat erbjuds. Med ett reservvikariesystem skulle man få en geografisk samordning av tillgången på behöriga lärare. För eleverna får systemet förstås den allra största betydelse. Att i stället för ständigt nya uppdykande personer ha fasta och redan etablerade relationer mellan eleverna och lärarna måste inverka positivt på både pedagogiken och den övriga skolsituationen. Som alltid är det de sämst ställda eleverna — de som bäst behöver stöd och omsorg — som drabbas hårdast av störda och uppbrutna relationer och även av skiftningarna mellan okända korttidsvikarier. Herr talman! I förra årets budgetproposition aviserades att en arbetsgrupp närmare skulle utreda formerna för reservvikariesystemet. Det var ju bra.

Det var ju anmärkningsvärt, eftersom riksdagen redan för mer än ett år sedan hemställt om förslag från arbetsgruppen. Vpk tycker det är viktigt att frågan om 'reservvikarier för skolan får en snabb och bra lösning. Motivet för motionen var att föra reservvikariefrågan framåt och få i gång den utlovade arbetsgruppen. Kort tid efter det att motionen väckts kom också arbetsgruppen i gång med sitt arbete. Man får förmoda att motionen var den direkta orsaken till att både SÖ och departementet tog tag i frågan. Och detta var också motionens huvudsyfte. Därmed är vpk-motionen i praktiken åtgärdad, och jag behöver, herr talman, inte yrka bifall till den. Det är nu bara att hoppas att arbetsgruppens resultat blir bra och att man också skall kunna hålla den tidsram för arbetet som man har lovat. I annat fall kan jag försäkra kammaren att vi återkommer i denna fråga.

Herr talman! Jag kan hålla med Lena Hjelm-Wallén på en rad punkter. Det gäller, när hon talar om behovet av utbildning, alldeles speciellt i tider av sysselsättningssvårigheter. Jag håller med henne när hon säger att det behövs åtgärder för att underlätta övergången från skolan till arbetslivet, och jag håller med henne även när det gäller strävandena att underlätta decentraliseringen av skolplaneringen till regionala och lokala organ. Den decentraliseringen har, som Lena Hjelm-Wallén ju också anmärkte, också utskottet gått med på. Utskottet säger emellertid att det bör ankomma på regeringen att pröva i vilken utsträckning det är möjligt att redan nu finna former för en sådan försöksverksamhet. Jag vill erinra om att i en på kammarens bord vilande proposition statsrådet Mogård har sagt: Enligt min mening finns det starka skäl som talar för att det lokala och regionala inflytandet över utbildningsplaneringen förstärks, även när det gäller gymnasieskolans reguljära kursutbud. Jag är emellertid inte beredd att just nu föreslå några åtgärder i den riktningen men avser att i annat sammanhang återkomma till regeringen i frågan. Dimensioneringen av gymnasieskolan är givetvis beroende av befolkningsutvecklingen. Det framgår av budgetpropositionen att antalet 16 åringar — den åldersklass som lämnar grundskolan — fram till 1982 kommer att öka med 18 000 och uppgå till 124 000 för att sedan minska till 108 000 efter ett par år. Den kommer därefter att stiga igen för att sedan på nytt sjunka. Det är självklart att sådana variationer komplicerar beslut om dimensionering. Till det kommer andra förhållanden, som gäller osäkerhet beträffande det man kan kalla gymnasiebenägenheten. Möjligheten att erhålla arbete påverkar benägenheten att fortsätta med utbildning direkt efter grundskolan. De ekonomiska besvärligheter som vi befinner oss i har gett anledning till kraftigare inriktning från alla håll på högre utbildning för att möjliggöra den förnyelse som är nödvändig för att upprätthålla konkurrensförmågan och ett tillfredsställande sysselsättningsläge. Det saknar inte heller betydelse för dimensioneringen hur gymnasieskolan utformas. : Utskottet godtar propositionens förslag om en planering inriktad på att anordna utbildningsplatser motsvarande 97 26 av en årskull 16-åringar. Det betyder — mot bakgrund också av nödvändigheten att hushålla med resurserna — att det måste till särskilda åtgärder. I budgetpropositionen har detta understrukits genom satsningen på företagsskolor, inbyggd utbildning och lärlingsutbildning. Den satsningen sker i enlighet med riksdagens begäran till 1975/76 års riksmöte om förbättring av statsbidraget till denna verksamhet. Det är den begäran som den nuvarande regeringen effektuerar. Låt mig säga att den satsningen också står i samklang med behovet av att använda samhällets resurser på effektivaste sätt i en verklighetsförankrad utbildning. Det gäller att kunna använda byggnader och maskiner samhällsekonomiskt riktigt och att utnyttja det nedlagda kapitalet så bra som möjligt. Men det gäller också, som jag ser det, att kunna använda kunnandet hos företagen. En yrkesman i produktionen kan naturligtvis aldrig ersätta läraren —-jag vill betona det — men läraren kan inte heller ersätta yrkesmannen när det gäller att ge närkontakt med jobbet. Så några ord om reservationerna. Oenigheten i år är i jämförelse med förra året starkare markerad — i varje fall beträffande antalet motioner. Det finns inte mindre än fem sådana i år. Låt mig säga att redan i fjol utskottet tog ställning i positiv riktning till den modifierade intagningen. Efter vad jag erfarit kommer Ove Nordstrandh att behandla den delen, liksom Jörgen Ullenhag tar upp läroplanen för den naturvetenskapliga linjen, där utskottet redan för två år sedan uppmärksammade problemen. I den första socialdemokratiska reservationen uttrycks en viss tvekan inför den ökade satsningen på inbyggd utbildning. Jag vill bara notera att man inte tar ställning mot anslagsberäkningen. Jag vill också konstatera att den verksamheten pågått även under den förra regeringens tid. Självklart måste det finnas insynsmöjligheter. Jag erinrar om att budgetpropositionen innebär ett förslag om att särskilda resurser skall ställas till planeringsrådens förfogande för att skapa möjligheter till denna insyn. Det är någonting nytt, och det möjliggör en annan insyn än tidigare. Det betyder såvitt jag förstår att man garanterar att samma Övergripande mål skall finnas för denna verksamhet som för motsvarande utbildning inom gymnasieskolan. Beträffande de korta yrkesinriktade kurserna vill socialdemokraterna att dessa skall betraktas som ett permanent utbildningsutbud. Det är möjligt att kurserna kan bli reguljära, att de har en uppgift som permanenta. Men utskottet anser i varje fall att till dess tillräcklig erfarenhet vunnits och en utvärdering hunnit ske, kurserna skall ha en annan karaktär, kunna sättas in när och där de motiveras av den akuta situationen. Jag vill också understryka att utskottets förslag innebär att regeringen får möjlighet att om så behövs öka antalet platser utöver den föreslagna ramen. När det gäller permanentningen av kurserna bör det, som jag ser det, vara en uppgift för gymnasieutredningen att ta ställning till den lämpligaste formen för dessa kurser inom gymnasieskolan. Sedan avstyrker man i reservationen 5 ökningen av antalet bidragsrum för lärlingsutbildning, och detta utan motivering. Betyder det att man menar att verksamheten inte fyller någon uppgift, att den inte är avpassad för gymnasieeleverna? Utskottet har en annan uppfattning. Enligt min mening är denna utbildningsmöjlighet en ytterst viktig form både med hänsyn till behovet och nödvändigheten av att bevara ett levande hantverk och med hänsyn till intresset för utbildning i denna form. Jag har sett en rad exempel på detta intresse, som också har tagit sig uttryck i olika förslag till utgestaltning. Det är att beklaga att hantverksservicen på många orter är på väg att försvinna eller redan har försvunnit, inte minst i en tid då kvalitetsaspekten på en rad produkter kommit att få en allt större betydelse med hänsyn till resurserna. Det är inte bara bristande lönsamhet som orsakat detta. Det är också bristande rekrytering. Det står i varje fall enligt min uppfattning klart att samhällets behov av hantverk och småföretagsamhet måste komma att öka med hänsyn både till kvalitetsoch hushållningskrav och till nödvändigheten för människorna att få utlopp för sin skaparkraft. Under en följd av år har bidragsrummens antal varit oförändrat.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
Herr talman! Först vill jag tacka Gösta Karlsson för påpekandet att vårt motionsyrkande om decentralisering av besluten angående gymnasieorganisationen uppmärksammats mycket snabbt av regeringen. Också jag har läst det i propositionen 164 och hoppas alltså på snara resultat. Jag tror att vårt motionsyrkande därvidlag har haft sin betydelse. Beträffande dimensioneringen, där vi har olika åsikter, vill vi socialdemokrater föra fram frågan om de ökade årskullarna och den stora betydelse som de måste få för gymnasieskolan och gymnasieskolplaneringen. Vi vill också mycket kraftigt slå vakt om 97-procentsmålet. 97 26 av en årskull 16-åringar bör gymnasieskolan bereda plats för, och det skall då ske inom gymnasieskolan. Tyvärr svävar utskottsmajoriteten på målet och utgjuter sig om företagsskolornas och lärlingsutbildningens välsignelser. Det är en syn på dessa utbildningsformer som vi inte kan dela. Vi menar att den inbyggda utbildningen i gymnasieskolan behöver öka, och det av det skälet att lokaler och utrustning inte finns att tillgå för de ökande ungdomskullarna. Det står helt klart att det är skolan som har ansvaret för den inbyggda utbildningen. Inbyggd utbildning är nämligen en del av gymnasieskolan. Däremot är vår inställning till att öka utbildningen inom företagsskolorna och lärlingsutbildningen negativ. Denna negativa syn delar vi med många fackförbund. Beträffande de yrkesinriktade kurserna är det självfallet så som Gösta Karlsson säger, att de skall sättas in där de bäst behövs. Viär helt klara över att dessa kurser måste sättas in i denna ungdomsarbetslöshetens tid, men det vi vill ha är ett permanent utbud i botten för att möjliggöra en långsiktig planering som i dag inte är möjlig. Jag tycker att det är väldigt synd att utskottsmajoriteten fortfarande inte vill inse det. Regeringen tycks, att döma av propositionen 164, ändå ha förstått litet grand av detta, eftersom det där sägs att SÖ i god tid skall lämna in förslag till regeringen till dimesioneringen av sådana kurser och övriga villkor som där skall gälla. Det uttalandet i den här nya propositionen kan man se som en viss framgång för socialdemokraternas yrkande, men samma behov av planeringstid som det här betonas att de centrala myndigheterna har, finns naturligtvis också för lokala och regionala myndigheter. Kan utskottsmajoriteten förklara varför det skall krånglas till på det här sättet?
Herr talman! Låt mig notera att Lena Hjelm-Wallén uttalar sitt erkännande för vissa delar av den utbildningspolitik som den nuvarande regeringen för. Det är ett erkännande som jag anser är värdefullt. När det gäller decentraliseringen av skolplaneringen är det bara att konstatera att utskottsmajoriteten räknade rätt som sade att man hade anledning tro att regeringen utan något särskilt utskottsinitiativ skulle lägga fram förslag i den riktningen. Det har alltså också kommit. Sedan konstaterar jag givetvis att Lena Hjelm-Wallén inte instämmer i uppskattningen av den inbyggda utbildningen och övriga utbildningsformer av det slag som här har varit föremål för diskussion. Vi har en annan uppfattning om värdet, inte minst med hänsyn till nödvändigheten av att tillvarata samhällets resurser på området. Det kan inte vara riktigt att lokaler och maskiner står oanvända på ett ställe när de skulle kunna användas för andra uppgifter. Dessutom är det på det sättet — jag är övertygad om det — att färdigutbildningen, kontakterna med det jobb som man kommer att möta, bäst sker i den form som den inbyggda utbildningen och företagsskolorna kan ge.

Herr talman! Jag skulle vilja be att Gösta Karlsson gör skillnad mellan vår inställning till den inbyggda utbildningen å ena sidan samt företagsskolor och lärlingsutbildning å andra sidan. Jag ser framför mig att den inbyggda utbildningen kommer att öka, och det tycker jag är positivt — så länge det är helt klart att målet är det samma som för andra motsvarande utbildningar som sker inom gymnasieskolans vanliga lokaler. Den här positiva synen på samspelet med arbetslivet har jag också ganska noggrant utvecklat i direktiven till gymnasieutredningen. Det viktiga är att skolmyndigheterna har ansvaret också i den delen. När det gäller kortkursverksamheten säger Gösta Karlsson att man behöver utvärdera den innan man gör den till en permanent företeelse. Min syn på gymnasieskolan är att den behöver bli mer flexibel i sitt sätt att möta ungdomarna, deras förutsättningar och intressen och behov. Jag är helt säker på att verksamheten med korta yrkesinrikade, påbyggbara kurser kommer att vara ett inslag som vi behöver ha kvar också framöver. Där tycks vi ha något olika åsikter.
Herr talman! Jag har också den uppfattningen att det finns fog för nya former av utbildning på det gymnasiala stadiet. Men det är viktigt att man inte utan att riktigt vara medveten därom halkar in i ett system som ger olika villkor åt elever som går i den ena eller den andra skolformen. När det gäller företagsutbildningen etc. vill jag erinra Lena Hjelm-Wallén om att insynsmöjligheterna nu har förbättrats åtskilligt genom den särskilda resurs som ställs till kommunernas förfogande på 4 ?6 av bidraget för att möjliggöra för planeringsråden att följa med denna verksamhet. Det är en nyhet, och jag tror att det är mycket värdefullt att kunna peka på den i sammanhanget.

Herr talman!

Om man undantar den gamla välkända negativa inställningen till lärlingsutbildningen hos hantverksmästare och kanske också kravet på en snar översyn av den naturvetenskapliga linjen på gymnasieskolan, är det faktiskt, som jag ser det, inga större avgörande skiljaktigheter mellan majoritetsoch minoritetsuppfattningarna. Det här gäller bl.a. frågan om der modifierade intagningen till gymnasieskolan, där man vill att detta intagningssystem skall införas i hela landet inför intagningen 1979/80. Några nya aspekter på utformningen av systemet, som redan allmänt är i gång, anläggs knappast. Sakförhållandet, som beskrivs i utskottsmajoritetens yttrande, är ju det att flertalet kommuner redan i dag helt eller delvis tillämpar systemet med modifierad intagning. Täckningen av landet är redan betydande. Därtill kommer att regeringen nyligen fattat beslut om att en mera generell försöksverksamhet med slutlig intagning till gymnasieskolan skall komma till stånd fr.o.m. i höst, öppen för alla kommuner som vill delta i den. Därmed kan de effekter som den socialdemokratiska reservationen eftersträvar vinnas t.o.m. ett år tidigare. Skillnaden skulle då vara den att Lena Hjelm-Wallén och hennes medreservanter omedelbart vill klämma till med ett slags obligatorium, medan regeringen och utskottsmajoriteten menar att behov och önskan hos berörda parter skall styra framväxten och tillväxten av nya arrangemang också på undervisningsområdet. Slutligen anser utskottsmajoriteten att ett slutligt ställningstagande till systemet för intagning till gymnasieskolan bör anstå tills remissbehandlingen av bl.a. 1973 års betygsutrednings förslag avslutats och en samlad lösning på intagningsfrågorna kan läggas fram.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

Herr talman! Ove Nordstrandh försöker framställa våra reservationer som något slags okynnesreservationer. Så är det nu inte alls. Hade utskottsmajoriteten tillgodosett yrkandena i våra skrivningar, skulle vi självfallet inte ha reserverat oss. I går kväll sade Gösta Karlsson att vårt yrkande om ökat regionalt ansvar inom gymnasieskoleorganisationen kommer att hörsammas av regeringen inom kort, ienlighet med vad som framhålls i en proposition som avlämnades för någon vecka sedan. Det är vi naturligtvis glada för, men vår reservation och vårt reservationsyrkande måste tydligen till för att åstadkomma detta.

Nu säger herr Nordstrandh beträffande våra yrkanden om ett förändrat intagningssystem att regeringen också i det avseendet kommer att följa det socialdemokratiska yrkandet. Ja, också i den frågan har skolministern nyligen — jag tror det var i förra veckan — i ett pressmeddelande framhållit att hon var beredd att följa vårt reservationsyrkande. Vi är naturligtvis glada för att regeringen tar intryck av våra yrkanden, men det underliga är att de borgerliga företrädarna i utskottet inte gör det. I den fråga som herr Nordstrandh särskilt tog upp, dvs. det förändrade intagningssystemet i gymnasieskolan, är motiveringarna för avslag på vårt yrkande långtifrån positiva.

Man har ingen brådska utan säger att regeringens behandling av betygsutredningen gott kan avvaktas. Då får vi ju i alla fall innan det kommer fram något resultat ute i skolorna vänta bra många år. Jag menar att den goda vilja som skolministern visat att följa vårt motionsyrkande kommer att få ganska svårt att slå igenom, om utskottets negativa inställning biträds. Att utan närmare eftertanke handla så som jag antar att ordern är från partikanslierna, nämligen att socialdemokratiska motioner är till för att avslås, är inte i alla sammanhang särskilt klokt, herr Nordstrandh.
Herr talman! Det är en litet väl hårdragen tolkning av mitt påpekande att jag skulle ha sagt, att det var fråga om okynnesreservationer. Det har jag verkligen inte vare sig sagt eller menat. Men jag menar att skillnaden i uppfattning är så obetydlig att det faktiskt inte var befogat med någon reservation, åtminstone inte i det fall som vi nu diskuterar. Skiljepunkten är helt enkelt den att ni socialdemokrater vill klippa till omedelbart med ett slags obligatorium — för det är det fråga om —- medan regeringen vill ha en försöksverksamhet, och en mycket omfattande sådan, något som faktiskt också på ett sätt redan pågår. Jag tycker det är kloka åtgärder. Man vinner, hoppas jag, detsamma på att gå den vägen. När Lena Hjelm-Wallén klandrar regeringen och dömer utskottet, som står på regeringens sida, för att det inte har gjorts någonting, vill jag påpeka att Lena Hjelm-Wallén tidigare varit i en annan position och att man, om bara viljan hade funnits, kanske hade kunnat börja litet tidigare och göra litet mer. Därför kan nog skulden fördelas även bakåt för att vi inte kommit så långt som önskvärt vore.
Herr talman! Intagning på grundval av höstterminsbetygen föreslog betygsutredningen för några år sedan. Vi har sedan från socialdemokratiskt håll tagit upp frågan så snart vi kunnat göra det. Vi gjorde det till förra årets riksmöte och vi har gjort det i år. Nu skall det ändå vara försöksverksamhet över hela landet. Jag tycker det är en mycket underlig situation med total försöksverksamhet. Det normala skulle vara att kalla det för reguljär verksamhet. Jag klandrar inte regeringen i detta fall. Jag tycker att skolministerns initiativ är alldeles utmärkt. Men det är ovisst om hon kan få genomföra sitt initiativ nu när utskottsmajoriteten intar en så negativ hållning till modifierad intagning.
Herr talman! Nej, Lena Hjelm-Wallén, vi visar inte någon negativ hållning till skolministerns prisvärda insats. Jag tycker inte att vårt uttalande i betänkandet kan tolkas på det sättet. Utskottsmajoriteten stöder regeringen helt. Och eftersom vi gör det och eftersom Lena Hjelm-Wallén nu har sagt att det är ett bra initiativ som skolministern har tagit, finner jag att jag har ytterligare fog för det uttalande som jag gjorde inledningsvis, nämligen att åtminstone denna reservation var — jag skall uttrycka mig milt — litet onödig.

Herr talman! Utbildningsutskottet har i enighet ägnat problemen kring den naturvetenskapliga utbildningen i gymnasieskolan stort intresse och starkt engagemang, både i tidigare betänkanden och i det betänkande som nu behandlas av kammaren. Det är ganska lätt att förstå utskottets uppmärksamhet. Antalet intagna på gymnasieskolans naturvetenskapliga linje har stagnerat på en låg nivå, 7 /000-8 000 intagna mot 11 000-12 000 vid 1960-talets slut. Elevantalet på den naturvetenskapliga linjen har minskat med ca 30 26 under den senaste femårsperioden. Detta har också fått negativa följder för tillströmningen till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar vid universitet och högskolor. Det finns bedömare som menar att vi står inför en omfattande brist på tekniska och naturvetenskapliga specialister. Andra menar att bristen framför allt kommer att gälla personer med bred kompetens med inslag av både naturvetenskap och teknik. Situationen är alltså mycket bekymmersam. Vad har då utskottet sagt? Redan i sitt betänkande 1975/76:21 anförde utskottet bl.a. följande: ”Det är enligt utskottets mening mycket angeläget att berörda myndigheter vidtar åtgärder för att i grundskolan, gymnasieskolan och högskolan genom information, studievägledning, översyn av arbetsformer och läroplaner m.m. stimulera intresset för naturvetenskapliga och tekniska studier.” Utskottets uppfattning gav riksdagen som sin mening regeringen till känna. Tidigare under innevarande riksmöte framhöll utbildningsutskottet att det är ”av största vikt” att utbildningsdepartementets arbetsgrupp för naturvetenskaplig och teknisk utbildning med ”största möjliga skyndsamhet lägger fram förslag till förbättring av möjligheterna till naturvetenskapliga och tekniska studier på olika utbildningsnivåer”. I det betänkande som vi nu behandlar slås fast att det är ett allvarligt problem att intresset för studier på gymnasieskolans naturvetenskapliga linje under en följd av år har minskat. Men det är inte bara uttalanden som har gjorts. Nu pågår också, just för att öka tillströmningen till naturvetenskaplig och teknisk utbildning, ett omfattande arbete inom skolöverstyrelsen, universitetsoch högskoleämbetet samt på fältet inom högskolor och skolor. Några exempel bara: I Stockholm och Västerås driver man försöksverksamhet med samordning av de naturvetenskapliga och tekniska linjerna i årskurserna 1 och 2. Vid den samordningen är teknologi och skolpraktik obligatoriska ämnen även på den naturvetenskapliga linjen. fr.o.m. läsåret 1977/78 har försöksverksamhet påbörjats med miljöteknisk variant, datateknisk variant och kommunikationsvariant av den naturvetenskapliga linjen i tre kommuner. Av särskilt intresse är den strävan efter att knyta utbildningen närmare till arbetslivet som finns med i försöksverksamheten. Till detta kommer den arbetsgrupp inom utbildningsdepartementet som jag nyss nämnde. Den gruppen består bl.a. av företrädare för skolöverstyrelsen, UHÄ, AMS, gymnasieutredningen och lärarutbildningsutredningen. Gruppen skall samordna det långsiktiga arbetet och ta initiativ till kortsiktiga åtgärder för att förbättra situationen för naturvetenskaplig och teknisk utbildning. Vidare skall den ta fram ett underlag för bättre information om behovet av naturvetenskapligt och tekniskt utbildad personal i framtiden. Trots de här mycket starka markeringarna nu och tidigare och trots allt det arbete som pågår har den socialdemokratiska minoriteten i utskottet reserverat sig. Man vill ha en snabb översyn av den naturvetenskapliga linjen föratt öka intresset för den — och der är vi ju överens om — men man vill också —- och detta är förvånansvärt — att riksdagen med bifall till den socialdemokratiska partimotionen ger regeringen detta till känna. För att sammanfatta: Riksdagen har tidigare gjort bestämda uttalanden om att åtgärder måste vidtas för att öka rekryteringen av naturvetare. Ett sådant arbete pågår nu på bred front, och det bedrivs med skyndsamhet. Ett ytterligare tillkännagivande nu är därför helt poänglöst. Herr talman! Jag yrkar bifall till utbildningsutskottets betänkande på samtliga punkter.
Herr talman! Det är sant att det på det här området pågår en febril aktivitet för att hjälpa upp situationen för linjerna naturvetenskap och teknik. Jag önskar verkligen att alla som sysslar med detta har stor framgång, både de som gör det i centrala instanser och de som gör det i regionala och lokala instanser. Ändå är vii oppositionen inte nöjda, utan vi anser att situationen är sådan att det finns anledning för riksdagen att reagera. Därför vill vi att riksdagen skall ge regeringen till känna vad vi har anfört i vår motion. På den punkten kan vi inte bli överens, har jag förstått, men det är ju oppositionens naturliga rätt att reagera och be riksdagen meddela regeringen sin inställning.
Herr talman! Poängen i mitt tidigare inlägg, Lena Hjelm-Wallén, var just att riksdagen tidigare vid upprepade tillfällen har reagerat och att de reaktionerna också har lett till att ett mycket omfattande arbete pågår för att åstadkomma just det som vi är överens om. Reservanterna vill nu att riksdagen skall ge regeringen till känna något som man redan uppmärksammat och med kraft arbetar med. Riksdagen bör, tycker jag, inte ägna sig åt att slå in vidöppna dörrar.
Herr talman! Det är inte några öppna dörrar som slås in, utan detta är ju att ge uttryck för en oro som är oerhört stark. Det är en del av den oro vi över huvud taget känner för forskningen och utvecklingen i det här landet.
Herr talman! Oron är vi överens om att känna, men vad vi nu diskuterar är om riksdagen skall göra ytterligare ett tillkännagivande eller inte. Nu är det fråga om ett tillkännagivande av ett översynsarbete som redan pågår. Jag trodde vi var överens om att man inte skall ägna sig åt behandling som innebär tillkännagivanden av sådana saker som redan pågår. Reservationen är alltså onödig; det tycker jag att den här diskussionen har visat. Jag vill gärna tillägga att det viktiga är att vi är överens i sak, både från regeringspartiernas sida och från socialdemokraternas sida. Detta är ett mycket viktigt område, och snabba åtgärder krävs.

Herr talman! Jag skall tala om en speciell del av utbildningen eller, rättare sagt, bristen på en speciell del av utbildningen som tagits upp i vår motion 1391, som vi behandlade här i riksdagen i går. Det gäller olika former för samhällets stöd till idrottsrörelsen. Vi har i motionen pekat på de problem som finns när det gäller relationen aktivt idrottsutövande och yrkesutbildning. Enligt vår uppfattning måste det vara idrottsrörelsens målsättning att skapa fullvärdiga människor av elitidrottsmännen och elitidrottskvinnorna. Problemen på det här området har blivit allt större, och de växer i takt med att kommersialismens grepp om idrottsrörelsen ökar. Vi upplever ofta hur unga idrottsstjärnor exploateras otroligt hårt under sin kommersiellt intressanta tid för att sedan helt lämnas åt sitt öde. Bristen på utbildning för andra aktiviteter än de idrottsliga skapar då situationer som för dessa människor innebär helt orimliga livsomställningar. Vi har därför föreslagit en ökad utbyggnad av idrottsgymnasierna. F. n. har vi 12 sådana gymnasier i vårt land med ett sammanlagt elevantal av 148. Som också framgick av gårdagens debatt vet vi att flera idrottsgymnasier skall startas, och då avses gymnasier för lagidrotter. Ishockey och fotboll står därvid närmast i tur. Trots denna planerade utbyggnad anser vi inte att en ökad satsning skulle innebära att verksamheten får en sådan omfattning att ambitionen att driva den som försöksverksamhet på något sätt skulle ödeläggas. Utskottets argument för avslag på vår motion är nämligen att denna verksamhet befinner sig på experimentnivå och att den bör utvärderas innan ytterligare satsningar görs. Vi tror att en ytterligare utbyggnad på flera platser i landet skulle innebära att flera kommuner kommer i fråga för verksamheten och att rekryteringen därmed blir bättre. Det är nämligen ett obestridligt faktum att eleverna i dag har verkligt långa resvägar mellan gymnasiet och hemorten. Detta påverkar i högsta grad rekryteringen, vilket i sin tur medför att man får ett dåligt bedömningsunderlag för den utvärdering som så småningom skall göras. I vår motion har vi också pekat på det glapp i utbildningen som uppstår när en idrottsutövare har genomgått sin gymnasiala utbildning. Det bör enligt vår uppfattning ske en uppföljning av dessa ungdomars utbildning så att de kan få likartade möjligheter på universitet och högskolor som de har på sitt idrottsgymnasium. Utskottet hänvisar till att man i dag eftersträvar att tillrättalägga studierna så att det skall vara möjligt att bedriva studier vid sidan av heleller deltidsarbete. Men detta tillgodoser inte vårt krav på att för de här ungdomarna skapa likvärdiga möjligheter på högskolenivå som finns för dem när de studerar på gymnasienivå. Utskottet talar också om möjligheten till utbildning till gymnastiklärare och om vidareutbildning inom idrotten, och det är naturligtvis bra. Men för dem som har sådana intressen och önskemål finns redan i dag möjligheter till en sådan utbildning. Jag är medveten om att möjligheterna i det här sammanhanget är begränsade, men det är ändå en realitet att de finns. Alla idrottsutövare i vårt land kan och vill emellertid inte bli gymnastiklärare eller idrottstränare, och de har andra ambitioner. För dem uppstår många gånger en ganska svår valsituation när det gäller att välja mellan fortsatta studier och en relativt framgångsrik idrottskarriär. Vi menar att det valet är mycket svårt och att det skulle kunna underlättas av samhället. För dessa människor skulle ett bifall till vår motion 1391 ha en mycket stor betydelse. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till motionen 1391.
Herr talman! I motionen 572, som finns upptagen i det betänkande som vi behandlar just nu, har vi motionärer. tagit upp ett angeläget problem, nämligen behovet av en bättre utbildning för våra tandsköterskor. Enligt vissa beräkningar, som jag har tagit del av, finns det ca 2 000 verksamma tandsköterskor som saknar formell utbildning för sitt yrke. Det är personer som är direkt knutna till tandvården, som har en önskan att arbeta och som ser i yrket en intressant utveckling för sig själva och för tandvårdens bestånd i framtiden. Man finner dem både i folktandvården och hos privata tandläkare. Jag behöver inte här gå in på den långa väntetiden inom tandvården, som i sig skulle motivera att det på alla nivåer fanns goda utbildningsmöjligheter. Yrkeskategorin tandsköterskor samverkar ofta med tandläkare och gör komplicerade ingrepp. Man förstår den osäkerhet som då uppstår när tandsköterskorna inte har en formell utbildning för sitt yrke. I motionen har vi framhållit att utbildningen måste leda fram till möjligheter att vidareutbilda sig inom yrket. Vi har pekat på att det finns ett yrke som blir mer och mer eftersökt, nämligen tandhygienistens. För att komma in på utbildningen till tandhygienist behöver man ha gymnasiekompetens, och den utbildning som nu finns för våra tandsköterskor leder sällan fram till en sådan kompetens. Det är ett gammalt krav att så skall bli fallet, och därför har vi påpekat i motionen att man kanske behöver revidera den läroplan som nu finns när det gäller tandsköterskeyrket. Landstingsförbundets kongress uttalade sig 1976 om behovet av en utbildning för tandsköterskor. Med tanke på den planering som alltid behövs när det gäller nya utbildningar är detta en angelägen fråga som snarast måste tas upp. Utskottet föreslår att riksdagen skall ge regeringen till känna vad utskottet har sagt, och det får man ju vara tacksam för i det här huset. Jag vill som motionär bara uttala den förhoppningen att utbildningen av tandsköterskor blir en prioriterad fråga inom den närmaste tiden, då sådan utbildning är en absolut nödvändighet. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Bara ett par ord om den naturvetenskapliga och tekniska utbildningen. Jag tycker att det är tråkigt att man skall behöva ha en reservation i en fråga, om vilken vi alla som satt oss in i den egentligen är överens. Jag har emellertid en känsla av att vi inte får fokusera hela vårt intresse på detta som en skolfråga.

C.P. Snow skrev ju för åtskilliga år sedan en bok om de två kulturerna. Man frågar sig naturligtvis vad det är för slags människor som går till olika slag av verksamhet. Vid ett tidigare tillfälle diskuterade vi den naturvetenskapliga och tekniska utbildningen framför allt på lågoch mellanstadiet. Det har sagts —och det är ofrånkomligt — att det här först och främst är nödvändigt att få fler naturvetenskapare att gå till lärarutbildning. En annan sak är att få de politiska partierna att engagera sig för den här frågan. Härvidlag har ju socialdemokratin på sistone intagit en annan och mera positiv hållning än vad jag haft ett intryck av att den gjort tidigare. Dessutom måste man få massmedia att ta upp de här frågorna och driva en positiv linje. Vad som gör det så besvärligt är att de människor som är naturvetenskapare och tekniker inte är särskilt intresserade av att bli lärare, de är inte särskilt intresserade av politik och de är inte särskilt intresserade av att skriva i tidningar. Å andra sidan är de som går till lärarutbildning, till politisk verksamhet och till massmedia representanter för den andra kulturen, den humanistisk-samhällsvetenskapliga. Jag har självfallet inget yrkande och inget praktiskt förslag att lägga fram, men jag tror att vi måste se det som här ter sig som en skolfråga i ett vidare kulturpolitiskt perspektiv.

Herr talman! Gruvindustrins problem är mycket allvarliga. De hänger delvis samman med konjunkturavmattningen men innehåller också strukturfrågor som måste lösas på sikt. De gruvfyndigheter som har öppnats utomlands utgör en svår konkurrens för svensk gruvhantering. LKAB har nu drabbats av hela kraften av nedgången i avsättningsmöjligheterna. Svårigheterna framgår tydligt av lagerökningen i företaget som har inträffat samtidigt som produktionen radikalt har skurits ned. Trots att stora insatser görs för att sysselsätta de anställda kommer man fram till att uppemot 350 av dem måste lämna företaget. LKAB måste sesssom ett företag där vi har ett mer utpräglat nationellt ansvar för de anställda än vi har i de flesta andra företag. Malmfältens kommuner är direkt beroende av företaget. Så har det alltid varit, och man kan påvisa hur dominerande bolaget är i de berörda kommunerna. I näringsutskottets betänkande nr 50 framhåller majoriteten: ”Företrädare för de fackliga organisationerna har föreslagit ytterligare arbeten i syfte att trygga sysselsättningen under år 1978 för resterande del av den övertaliga personalen.

Den motsätter sig dessutom ett uttalande om LKAB:s personalpolitik innebärande att inga uppsägningar skall ske utan att alternativ sysselsättning skapas. Löntagarorganisationerna inom LKAB har utarbetat ett mycket ambitiöst program för arbetsmiljöförbättringar och åtgärder ägnade att förbättra produktionen. Utskottet har, som jag sade, haft möjlighet att gå igenom de uppslag som har arbetats fram av de anställda. Utskottets borgerliga majoritet ställer sig avvisande till vidgade insatser för att förbättra arbetsmiljön. Och man gör det i direkt uppseendeväckande ordalag. Man tillerkänner företagsledningen ansvar för bolagets framtid men säger ingenting om det ansvar som de anställda känner. Alla som har besökt malmfälten vet att man kan göra oerhörda insatser för att förbättra arbetsmiljön och ändå bara nå effekter som långt ifrån innebär att man kommer fram till en helt godtagbar arbetsmiljö. Nu kastar borgarna ut 300-350 personer ur bolaget trots att sysselsättning mycket väl kan skapas inom företaget. Det är vår uppfattning att staten som ägare av gruvbolaget måste ta ansvaret för utvecklingen i Kiruna. Vi har ett nationellt ansvar för vad som händer i malmfälten. Det är orimligt att vi först bygger upp samhällen uppe i malmfälten och utnyttjar den ekonomiska kraften i malmfyndigheterna för att sedan, när lönsamheten viker, ställa de anställda utan arbete och därtill i onödan. 3 Arbetslösheten it.ex. Kiruna är ju något helt annat än arbetslöshet på de flesta andra orter i detta land. Vi anser att förhållandena är helt specifika, och det är anledningen till att LO för rätt många år sedan lät göra en särskild studie av LKAB:s personalpolitik i samband med utredningen Fackföreningsrörelsen och den tekniska utvecklingen. Jag vill citera ett avsnitt i studien: ”Det bör här inskjutas att det lugna förloppet av den omstrukturering som här skisserats inte varit rent slumpmässigt. En översiktlig samplanering mellan företag och samhälle ifråga om investeringsverksamhet har således sedan länge existerat.” Detta är ett utslag av oron för övergången från brytning i dagbrott till underjordsbrytning, som man visste skulle medföra vissa konsekvenser för sysselsättningen. Och detta kan ställas mot den förändring som nu är på gång — som är av helt annan storleksordning och slår benhårt mot sysselsättningen i Kiruna. Det hela kan också ses mot ett uttalande som gjorts i Kiruna kommunfullmäktige, där man nu enhälligt reagerar. Man säger i ett uttalande: ”Personalorganisationerna har i ett ambitiöst arbete redovisat utvecklingsbara projekt i Kiruna. Den verkställande ledningen har mött förslag till dessa insatser med uttalanden som tyder på att dessa kommer att avvisas med förklaringen att man saknar ”investeringsobjekt'. I samband med statens inlösen av LKAB förutsattes bl a att det allmänna skall ta sitt ansvar gentemot de samhällen som byggts upp på grundval av gruvnäringen. Det finns alltså en förpliktelse gentemot befolkningen i Kiruna och Malmfälten. Alla ansvariga krafter såväl inom företaget som politiskt måste känna denna förpliktelse. Befolkningens reaktioner får inte förklinga ohörda.” Vi har kunnat anvisa hur dessa människor kunnat få behålla sina arbeten inom bolaget. Genom de av oss föreslagna åtgärderna skulle bolaget ha gått stärkt ur den nuvarande krisen genom arbetsmiljöinvesteringarna, och det utomordentliga kapital som finns hos 300-350 yrkesmänniskor inom gruvhanteringen skulle ha kunnat bevaras inom företaget. Därför borde man nu kunna hoppas på att de borgerliga ledamöterna i kammaren stödjer våra reservationer. Men tyvärr tror jag inte att det är särskilt troligt. Då vill jag säga till de borgerliga ledamöterna: Ni för en politik mot människorna i LKAB. Ni för en politik riktad direkt mot de norrländska intressena. Vi konstaterar: De borgerliga partierna sviker återigen. Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna i näringsutskottets betänkande nr 50.

Herr talman! I diskussionen om Norrbottens framtid har ett nytt sätt att åskådliggöra problemen kommit till användning. Det är i en skrift av en tjänsteman vid länsstyrelsen, som utifrån ett inträngande material kommer fram till tre alternativ. För det första: De nuvarande problemen består och fördjupas i vissa avseenden. För det andra: Ett betydande utvecklingsprogram genomförs genom statliga insatser. För det tredje: Den formella beslutanderätten i för länet avgörande frågor tas över av norrbottningarna själva. Skriften tolkas nu som bäst i länspressen och bland människor som på ett eller annat sätt är engagerade i kampen för Norrbotten. Budskapet uppfattas på en del håll som en uppfordran till separatism, till bildandet av ett slags republiken Norrbotten. A ndra ser en fara i att tankegångarna kan innebära att länet leds in på ett blindspår och frånhänds möjligheterna att på ett effektivt sätt ta itu med de problem som finns. För egen del uppfattar jag det jag hittills haft möjlighet att ta del av som en larmsignal av samma slag som BD-80 — länsplanerarnas prognos för länets utveckling fram till 1980 — en gång var.

Utifrån detta kommer så tanken att man inom länet självständigare än hittills skall få fatta beslut som rör länet. Sådana resonemang förekommer redan i debatter om länsdemokratin och bör inte automatiskt uppfattas som vilja till separatism. Det alternativ i den här skriften som mest stämmer överens med vpk:s mångåriga strävanden är det andra alternativet, som utgår från att det genom statliga insatser skall genomföras ett betydande utvecklingsprogram. Vpk:s yrkande i motionen 224 bygger på just sådana tankegångar. Vi motiverar våra krav med att basnäringarna i Norrbotten är i statlig ägo — även om utvecklingen inom stålindustrin beklagligtvis inneburit att detta statliga ägande nu naggats i kanten.

Givetvis skulle de resurser som finns i länet genom exempelvis tekniska högskolan och forskningsanstalten Mefos i Luleå utgöra viktiga delar i en sådan planering.

Vi säger där att propositionen visar på ”avgörande brister i helhetssynen på detta område, brister som mot bakgrund av den ekonomiska krisen och den långsiktiga sam hällsutveckiingen är allvarliga”. Detta konstaterande, liksom motionens fråga ”Utveckling för vem och i vilken riktning?”, är helt tillämpbart på vpkkraven om ett utvecklingsprogram för Norrbotten. Med en samordning av verksamheten vid befintliga statliga företag i förening med tillgängliga resurser för teknisk utveckling och forskning skulle en nödvändig helhetssyn kunna åstadkommas. Norrbottendelegationen är en annan ständigt återkommande hänvisning i dessa frågor. Från vårt håll har vi inte ifrågasatt ett sådant organs möjligheter att arbeta fram förslag om konkreta åtgärder i syfte att förbättra sysselsättningsläget. Vi har då utgått ifrån att delegationen ges nödvändiga resurser för sitt arbete och att dess synpunkter beaktas. Att det brister på den kanten finns det färska exempel på. Delegationen har enligt uppgift diskuterat möjligheten att bygga en galvaniseringsanläggning vid företaget Erlandsson & Söner, ägt av Navigator, som bakom sig i sin tur har PK-banken och Statsföretag. En sådan utbyggnad skulle betyda en kraftig ökning av antalet sysselsättningstillfällen vid företaget. Norrbottendelegationen har gjort bedömningen att detta företag, en specialiserad mekanisk verkstad, behövs i länet. Länssty relsens planeringsavdelning är av samma mening. Nu delgavs Norrbottens allmänhet i gårdagens tidningar uppgifter om att företaget skall flytta till Motala för att där trygga sysselsättningen vid ett liknande företag, som dock till skillnad från företaget i Luleå inte är ekonomiskt bärande. Det här exemplet visar på brister i Norrbottendelegationens möjligheter att verka, men det är också en illustration till att det behövs en samordning av vad som händer inom den statliga sektorn. Eller skall det kanske tas som ett nytt utslag av den inställning som Per Sköld i Statsföretag har till Norrbotten? Han tycker ju inte att Norrbotten ”är värt att satsa på”, han tycker att Norrbotten ”kostar för mycket”. Denna inställning erinrar man sig osökt också när man tar del av näringsutskottets motivering för att avstyrka vår motions konkreta förslag om vad som borde ingå i den utvecklingsplan vi begär. Man säger nämligen att en del av de projekt som nämns redan är under förberedelse, medan andra ”främst av ekonomiska skäl måste anses sakna aktualitet”. Näringsutskottet har naturligtvis rätt att begära att riksdagsmotionärer skall veta exakt vad som avses, men nog vore det ur allmän informationssynpunkt befogat att utskottet kostade på sig några fler rader i betänkandet. Vad är under förberedelse? LKAB kritiseras ju, inte minst från fackligt håll, för fantasilöshet och oförmåga att planera långsiktigt. Är den kritiken obefogad? Vad säger utskottets socialdemokratiska ledamöter? Sivert Andersson har här nyss gett uttryck för stöd åt kritiken från fackligt håll, men de socialdemokratiska ledamöterna står ju också bakom den del av utskottets betänkande som jag talar om. Utskottet som helhet borde som sagt svara på åtskilliga frågor. Kaunisvaara — är brytning där under förberedelse? Pågår det förberedelser för att säkra verksamheten vid Luleå hamn? Är det någon som arbetar med förberedelser för att öka utvecklingstakten inom jordbruket, få i gång trädgårdsodling och därmed kombinerad konserveringsindustri i Tornedalen osv.? Skall Jokkmokk äntligen få besked om vad som skall hända den kommunen i framtiden? Borde inte ett riksdagsutskott tala om, vad man vet i de här frågorna? Vad man vet och vad man vill när det gäller stålcentrum i Norrbotten framgick nog så klart under förra veckans stålpolitiska debatt, så om den saken är säkert en intresserad allmänhet informerad. Besked på sådana här punkter skulle vara ett sätt att möta kritik av det slag som den i början av mitt inlägg åberopade skriften är ett uttryck för. Det finns f. ö. anledning att återkomma även till dessa frågor vid riksdagens behandling av ärendet Regional utveckling, som enligt den preliminära arbetsplanen skall komma upp den 17 maj. Därför tillåter jag mig att ännu en gång fråga, varför våra yrkanden om en utvecklingsplan behandlas på ett så kortfattat sätt i det här betänkandet. Så till motionen 1761. Där begär vpk-gruppen att nuvarande sysselsättningsnivå skall upprätthållas inom LKAB och att regeringen för att uppnå detta begär förslag från ledningen för Statsföretag AB. Oron för minskad sysselsättning är klart uttalad i malmfälten — och detta inte bara från de anställdas sida. Även kommunerna uttrycker sin oro, vilket bl.a. framgår av det uttalande av kommunfullmäktige i Kiruna som finns med i utskottets betänkande och som Sivert Andersson citerade ur. Där påtalas kommunens beroende av LKAB och de konsekvenser som en neddragning av antalet arbetstillfällen skulle få. Liksom de fackliga organisationerna kritiserar även kommunen LKAB för bristande handlingsförmåga. Vänsterpartiet kommunisterna delar kommunens och de fackliga organisationernas uppfattning om att inga avskedanden får ske i det nuvarande läget. Den borgerliga utskottsmajoritetens benägenhet att mer lyssna till företagets än till de anställdas uppfattning om hur den aktuella krisen skall lösas och vilka projekt som är värda att satsa på går vi däremot helt emot. Jag instämmer i det avseendet i Sivert Anderssons kritik mot utskottsmajoritetens skrivning. De anställdas fackliga organisationer har visat en påfallande ansvarskänsla i sina strävanden att finna realistiska arbetsprojekt, och de har också visat sin vilja att slåss för sina arbeten — detta senast i en för de olika fackliga organisationerna i Kiruna gemensam demonstration, den största sedan gruvstrejkens dagar. Våra motionskrav är följaktligen väl förankrade både i fråga om LKAB och när det gäller planeringen av Norrbottens framtid. Jag vill därför yrka bifall till vpk-motionerna 224 och 1761.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

Det får vara Fritz Börjessons ensak.

Det finns beräkningar som säger att vi undér de senaste 15 åren från LKAB har inkasserat 12 miljarder, Fritz Börjesson. Mot den bakgrunden och med tanke på det faktum att vi i andra sammanhang gör miljardsatsningar för att skydda sysselsättningen vore det väl egendomligt om vi inte gjorde något för människorna i malmfälten. Fritz Börjesson har inte med ett ord erkänt att vi har ett speciellt ansvar för människorna uppe i malmfälten. Det vore bra att få veta vilken inställning man egentligen har på den borgerliga kanten när det gäller människor som arbetar i statliga industrier inom så utsatta områden som detta. Vad det gäller de anställdas organisationers förslag till arbetsmiljöförbätt ringar och insatser för att förbättra och bygga upp en alternativ sysselsättning, så har herr Börjesson de listorna i sitt bänkfack. Jag fruktar att det är liktydigt med att ni har lagt dem i papperskorgen. Det är faktiskt på det viset att när vi har diskuterat de här frågorna i utskottet så har också alternativa möjligheter nämnts, nämligen att LKAB för SJ:s räkning skulle kunna utföra vissa arbeten. Vi har sonderat möjligheterna till något utskottsinitiativ. Men, Fritz Börjesson, det har avvisats av de borgerliga partierna — om det har skett i utskottet eller i kanslihuset vet jag inte.

Herr talman! Konjunktursvacka och konkurrens från andra gruvföretag är naturligtvis realiteter för ett företag i en kapitalistisk ekonomi. Men att nöja sig med att konstatera en allmän sorg över att utvecklingen kommit att gå på det här sättet, som Fritz Börjesson uttryckte det, är väl ändå ett alltför uppgivet sätt att resonera. Utvecklingen hade inte behövt gå på detta sätt, om det funnits en långsiktig planering, om man satsat på kommande tider i stället för att bara ägna sig åt att ta ut vad som går att ta ut för stunden. Staten har fått in 12 miljarder i vinster från LKAB sedan 1957. Det är 570 miljoner varje år ända till 1977. Det ärinte mycket av det som har använts för framsynta projekt. Detta är också en tung del i de fackliga organisationernas kritik och i kommunernas kritik av LKAB:s sätt att agera. Idéer om utveckling, idéer om hur framtiden skall utformas har inte saknats — t.ex. idéer om förädling av malmen. LKAB-ledningen tycks definitivt inte tro på en framtid för malmfälten. Fritz Börjessons bedyranden att majoriteten i näringsutskottet inte är lika pessimistisk som LKAB-ledningen motsägs ju av hans fullständiga hukande för konjunkturerna. F. ö., herr talman, vill jag konstatera att Fritz Börjesson inte hade ett enda ord att säga om yrkandena i vår motion 224 — mot det får man då beteckna betänkandets 15 rader som ett under av vältalighet!

Herr talman! Herr Börjesson säger nu att han inte har funnit att någonting är kvar av de 12 miljarder som inlevererats till statskassan från verksamheten uppe i malmfälten. Nej, det vore väl ganska underligt om så skulle vara fallet! Inte fonderar man väl av ett företags överskottsmedel i staten för att möta den här typen av svårigheter. Men med hjälp av dessa 12 miljarder har vi ändå byggt upp ett ganska starkt samhälle, som är rätt stryktåligt och som ger oss möjligheter att skaffa fram lån ute på den internationella marknaden, vilket den borgerliga regeringen ju på intet sätt har underlåtit att göra. Finns det då ingen skyldighet för den regeringen att använda en del av denna kreditvärdighet för att skydda sysselsättningen för de människor som har sett till att kreditvärdigheten kunnat byggas upp? Känner herr Börjesson ingen som helst skyldighet mot de anställda där uppe i malmfälten, i det utsatta arbetsmarknadsläge som de befinner sig i? Känner herr Börjesson ingen skyldighet mot kommunen där att lämna hjälp i de svårigheter som den kommer att drabbas av? Jag tycker att det är en ganska eländig försvarsposition som herr Fritz Börjesson intar när det gäller de hundra miljonerna. De hundra miljonerna är ändå bara att betrakta som snuspengar i jämförelse med andra insatser som vi tvingas göra för att skydda sysselsättningen i krisdrabbade branscher. Men de är inga snuspengar för de anställda i LKAB, och därför tycker jag inte det är mer än rimligt att vi tar vårt nationella ansvar för människorna uppe i malmfälten.
Herr talman! Det är riktigt att LKAB:s nonchalans mot gruvsamhällena inte är någon ny företeelse. F. d. LKAB-chefen Arne S. Lundberg har med, såvitt jag förstår, den dåvarande socialdemokratiska regeringens goda minne talat om LKAB:s uppgifter i malmfälten i ordalagen ”vi är här för att bryta malm”. Ansvaret för samhällenas framtid var det inte heller då mycket bevänt med. Men nu är läget i malmfälten verkligen allvarligt. Nu krävs det särskilda åtgärder. Och det är sådana man begär från de fackliga organisationernas och från kommunernas sida. Man pekar på att allt som händer med LKAB får verkningar i kommunen — på verkstäderna, inom servicenäringarna osv. Dessa verkningar är redan fullt påtagliga, och det är alltså nu som det krävs åtgärder emot dem. Det räcker inte med att tala om att det varit lika illa tidigare.

Herr talman! jag vill inledningsvis säga att det är en ganska märklig ordning att utskottet buntar ihop det här konkreta anslagsärendet beträffande LKAB med våra stora sysselsättningspolitiska motioner. Av det blir det en ganska blandad kompott, och det kan ju inte vara bra eftersom de flesta av de anmälda talarna självfallet är inställda på att diskutera propositionen 96 om medelstillskott till LKAB. På grund av näringsutskottets metodik här är jag emellertid tvungen att ägna mig åt problemen också i stort och inte bara åt LKAB:s problem. Jag vill därför diskutera vår stora sysselsättningspolitiska motion, som innehåller en konkret plan för hur man skall kunna skapa full sysselsättning och utveckling inom Norrbotten. Problemen i Norrbotten växer — det handlar inte bara om malmfälten, och det handlar inte bara om LKAB. 20 000 människor är nu ställda utanför den normala arbetsmarknaden. Vi står mitt uppe i den värsta sysselsättningskris som förekommit sedan 1920 och 1930-talens dagar. Det är detta som är bakgrunden till vår sysselsättningspolitiska motion. Men när nu utskottet formellt har slagit ihop vår motion med det ärende som behandlas i det nu aktuella betänkandet är det märkligt att man inte på något sätt behandlar de i motionen framförda förslagen. Detta är en helt kuriös metodik och en nonchalans inte bara mot motionärerna utan som jag uppfattar det framför allt mot norrbottningarna i största allmänhet. Vi har i Norrbotten den situationen att det inte bara rör sig om att 20 000 människor är ställda utanför den normala arbetsmarknaden. Massor av människor upplever att de har ett hot om permittering hängande över sig. Massor av ungdomar kan inte få ett arbete. Den verkliga arbetslösheten handlar om långt fler människor än dem som är registrerade. Mot den bakgrunden måste man fråga: Vad tänker nu regeringen göra för att uppfylla sina vallöften och garantera full sysselsättning? Hur tänker man möta krisen i Norrbotten? Storfinansen och de borgerliga partierna hjälptes åt att slå ihjäl Stålverk 80, det som kunde ha blivit utgångspunkten för en planmässig industrialisering i det på arbetstillfällen så fattiga Norrbotten. Allt tyder på att man tänker gå vidare. Man nöjer sig inte med att Stålverk 80 sopades bort från dagordningen. Nu gungar marken under fötterna på människorna i malmfälten. Det är tydligt att man förbereder sig för drastiska åtgärder utan att man på något sätt har planerat för sysselsättningen där uppe. Men allt tyder på att en annorlunda planering är på gång. Den tidigare folkomflyttaren Bertil Olsson vädrar morgonluft. Hans recept är att flyttlasspolitiken skall intensifieras och människorna i norr flyttas söderut. Någon tanke på att skapa ny sysselsättning genom ökad förädling och skapandet av nya statliga basindustrier finns det inte rum för i hans planering. Men det har det ju aldrig gjort tidigare, så varför skulle det göra det nu? Bertil Olssons ord har sannolikt varit i säck innan de kom i påse. Det är i själva verket ett fruktansvärt perspektiv som rullas upp. Det är ett attentat mot en hel region. Det som inleddes i och med raseringen av Stålverk 80 är en statlig marodörverksamhet som måste slås tillbaka genom ett samfällt vredesutbrott från folket i norr. Alla tecken tyder på — inte minst Fritz Börjessons inlägg här i dag att regeringen inte har någon lösning vare sig för att klara sysselsättningen i Norrbotten eller för att klara de s.k. strukturproblemen i stort. Jag tvingas också att i denna näringspolitiska debatt syssla med en annan bromskloss, därför att det spelar en roll i det totala sammanhanget vad man har för människor. Det finns folk inom den statliga hierarkin som mycket medvetet har gått in för att sabotera Norrbottens vitala intressen —det står helt klart — folk som utstuderat och målmedvetet hävdar att kolonialpolitiken och misshandeln av denna landsända skall fortsätta. Jag tänker i det sammanhanget på Statsföretags chef Per Sköld, som verkligen avslöjar hur man tänker i de kretsar som står regeringen nära. Per Sköld har ju framställts som socialdemokrat. Jag vet inte var hans partibok i själva verket finns, men han ser ut att trivas som fisken i vattnet när vi fått en borgerlig regering. I en intervju i moderata Norrbottens-Kuriren säger han en rad saker som blottar hans innersta vilja: Avveckla Norrbotten! Det är bäst, och det är billigast. I tidningsintervjun frågar han: ” Är det vettig ekonomi att behålla Norrbotten? Man måste se verkligheten som den är och inte som vi villatt den ska se ut.” Han fortsätter: ”Om vi etablerar oss i Norrbotten får vi satsa mer pengar på att isolera hus än vad som är fallet om vi bygger söderut.” Tänk vilka nyheter! ”Till detta kommer högre bränslekostnader och det faktum att oljan är dyrare i norr. Dessutom är fraktkostnaderna väsentligt högre.” I Norrbottens-Kuriren står det vidare: ”Vi måste bestämma oss för hur mycket vi ska satsa för att behålla Norrbotten. Vad det får kosta för att människor ska få bo kvar. —-- Är det rimligt att lägga en industri norr om Polcirkeln på fjälltundran — med andra ord i Kiruna? Den frågan måste vi ställa oss, säger chefen för Statsföretag Per Sköld.” I intervjun står det vidare: ”Skulle Per Sköld få sin vilja igenom skulle de flesta norrbottningar tvingas flytta söderut. Orsaken är att det skulle ge lägre kostnader för företagen.” Så talar högste chefen för Statsföretag AB. När det gäller Norrbotten har han gjort sig känd som en av de främsta sabotörerna. Han var en av de ledande inspiratörerna i sabotageverksamheten i Norrbotten i samband med Stålverk 80. Han vill gå vidare. Han vill lägga ner Norrbotten. Det blir billigare, och då blir Per Sköld nöjd. Jag anser att detta är en principfråga som rör den näringspolitiska debatt som pågår: Vilka värderingar skall ledande tjänstemän ha? Är det regeringens röst som talar genom Per Sköld? I så fall finns det verkligen anledning att slå larm, därför att då har man avslöjat planer som man försöker dölja. Är regeringen däremot inte överens med Per Sköld, borde detta ha sagts mycket bestämt. Men den nämnda intervjun är såvitt jag vet icke dementerad. En sak står i vart fall klar för de flesta norrbottningar: Per Sköld bör avgå från sin post —ju förr desto bättre. Hans verksamhet är rena giftet för Norrbotten, och hans position ger rika möjligheter till en fortsatt långt driven sabotageverksamhet. Vi har i vår motion framställt en rad konkreta förslag om uppbyggandet av nya statsindustrier, men vi får i utskottsbetänkandet ingen antydan om att man har någon vilja i den riktningen. Vi är skarpt kritiska mot den borgerliga regeringens politik för Norrbotten, men det bör också sägas i det sammanhanget, för att man skall få litet balans: Det var ingen bra politik tidigare heller. Avfolkningspolitiken firade sina stora triumfer tidigare, under 1950 och 1960-talens bittra år då arbetsmarknadsverkets initialer tolkades som ”Alla måste söderut”.

Allt det här finns i vår motion. En annan krisdrabbad sektor är den statliga träindustrin, som måste byggas ut mot ökad finförädling i stället för att sysselsättning och produktion minskas. Vi har också tagit upp frågan om Kaunisvaara. Vår linje har hela tiden varit att man måste bredda gruvbrytningen och inte koncentrera den till ett par platser i Norrbotten — detta för att ransonera malmtillgångarna och få dem att räcka. Det skulle snabbt kunna ge många nya arbetstillfällen åt en hårt drabbad bygd om man som förberedelse kunde sätta i gång med järnvägsbygget Kaunisvaara-Övertorneå. Det här måste vara några av de tunga komponenterna, tycker vi, i en totalplan för att hejda avvecklingen av Norrbotten och klara sysselsättningen. Vi har också, sedan gammalt, ställt kravet att malmbanan rustas upp och att ett vettigt malmfraktavtal kommer till stånd. I det sammanhanget bör Fritz Börjesson kunna säga någonting. Vill man inte ge mer än 200 milj.kr. för att garantera sysselsättningen vid LKAB skulle man kunna tänka sig alternativet att satsa begärda ytterligare 100 milj.kr. för genomförande av projektet att Det finns en rad frågetecken när det gäller Norrbotten, och oron växer. Där växer också kampandan och indignationen. Jag tror att den skrift av en ledande tjänsteman som Eivor Marklund nyligen nämnde är ett av många uttryck just för indignationen över den avfolkningspolitik vi nu bevittnar. Den borgerliga regeringen velar hit och dit. Den ger inga bestämda besked och sysslar med marginella åtgärder. Ännu svävar vi i ovisshet om huruvida de statliga industrierna skall få de pengar som begärts utöver det som behövs för att hålla nosen över vattnet. Vad skall ske med malmfälten? Vad skall ske med ASSI:s boardfabrik i Piteå? Hur skall inlandet och Tornedalen klaras utan massarbetslöshet? Alla de här frågorna blir ständigt hängande i luften medan den borgerliga regeringen hänvisar till än den ena än den andra utredningen. Detta är en utmaning mot alla dem som nu går arbetslösa i Norrbotten och alla dem som svävar i ovisshet om huruvida de skall få behålla sina jobb. Jag vill slutligen gå till den fråga som det här betänkandet egentligen handlar om, nämligen frågan om medelstillskott till Luossavaara-Kiirunavaara AB för att upprätthålla viss sysselsättning, som det står. Jag förde egentligen den debatten med industriminister Åsling redan i måndags i anledning av en interpellation som jag hade framställt. I den frågade jag hur regeringen tänker ordna sysselsättningen, eftersom man vill anslå bara de här 200 miljonerna i stället för de 300 miljoner som fack föreningen har begärt till arbetsprojekt för att man skall kunna undvika avskedanden och permitteringar. Jag framställde den interpellationen i tro att man då skulle tala om hur sysselsättningen skall ordnas för dem som nu inte kan beredas jobb genom anslaget på 200 miljoner ”för att upprätthålla viss sysselsättning”. Men det var en fåfäng förhoppning. Regeringen har ingenting därutöver att komma med, trots att man vet att det inte kommer att räcka till. Fritz Börjesson säger att han är sorgsen. Det är väl ungefär som det kan vara när man har fått en spik i foten. Vad skall då inte alla de vara som nu hotas av arbetslöshet? De har verkligen skäl att vara sorgsna, de som nu av regeringen berövas sina jobb. Att sju feta år också kan följas äv sju magra har vi norrbottningar tydligen inte tänkt på, säger Fritz Börjesson. Ja, när det gäller Norrbotten har det varit minst 77 magra år — magra år för de krafter som har krävt utveckling och uppbygge av ett allsidigt näringsliv men feta år för den svenska statskassan som har plockat hem miljard efter miljard och underlåtit att investera för framtiden. Och nu skall man gå vidare. I stället för att anslå 300 miljoner, som facket har begärt, skall LKAB med kallt blod få kasta ut de övertaliga i arbetslöshet. Så handlar alltså den regering som lovat skapa 400 000 nya jobb! Så handlar en utskottsmajoritet som tycker att lojalitet mot den borgerliga regeringen är viktigare än att garantera sysselsättningen i malmfälten. Samtliga berörda fackföreningar har ställt en åtgärdskatalog till regeringens förfogande. Man talar om hur sysselsättningen kan tryggas. Regeringen säger nej och hänvisar till utredningar. Det finns, herr Börjesson, inget län i detta land som har matats med så många utredningar som Norrbotten. Det har gett arbete åt en massa utredare, men inte har det tryggat sysselsättning och utveckling! Jag är rädd för att den pågående utredningen om LKAB inte heller kommer att trygga sysselsättningen i malmfälten. Och nu är det bråttom, herr Börjesson. När regeringen inte har något annat att erbjuda är det en moralisk skyldighet att man åtminstone anslår de 300 miljoner som facket har krävt för att hindra avskedanden. Jag kommer självfallet att rösta för det förslaget. Att detta inte kommer att lösa problemen i stort är en annan sak. Det behövs betydligt mer för malmfälten och för Norrbotten. De åtgärderna skisseras bl.a. i vår motion 1302, som jag yrkar bifall till.